Herr talman! Beträffande huvudpunkterna i propositionen 77, d.v.s. höjning av studiebidragen, inackorderingstilläggen och resetilläggen, har det in om utskottet rått enighet om vilka åtgärder som omedelbart bör vidtagas. I fråga om reservationerna 1, 3 och 4 vid andra lagutskottets utlåtande nr 50 ber jag att få instämma med de föregående talarna. När det gäller reservationen 2 vid andra lagutskottets utlåtande nr 50 tror jag att herr Westberg i Ljusdal närmare kommer att utveckla de synpunkter som ligger bakom motionen II: 1038, på vilken reservationen bygger. Jag vill bara säga att vi anser det angeläget att man lättar på de i vissa avseenden tämligen rigorösa tillämpningsbestämmelserna för låneprövningen och att det är särskilt viktigt att reglerna anpassas till penningvärdeförändringen, samt att anknytningen till föräldrarnas inkomst och förmögenhet görs mindre markant. Huvudsyftet med reservationerna 1, 2 och 3 är att studiestödet skall följa med i levnadskostnadsutvecklingen och inte urholkas. Detta stämmer mycket väl med den allmänna syn på sådana sociala stödåtgärder, som bl.a. utvecklats i folkpartiets och centerpartiets skattealternativ vid årets riksdag.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

Herr talman! De i propositionen 77 föreslagna förbättringarna gäller både studiehjälpssystemet och studiemedelssystemet. Som vi kommer ihåg genomförde riksdagen föregående år betydande förbättringar i fråga om både studiehjälpen och studiemedlen.

innebär förslaget en höjning av inkomstgränserna i fråga om det inkomstprövade tillägget. Denna höjning är främst förorsakad av de ökade taxeringsvärdena. Därför höjs gränsen från 30 000 till 50 000 kronor. Överstiger den studerandes och hans föräldrars gemensamma förmögenhet dessa 50 000 kronor, lägges en femtedel av det överstigande beloppet på den beskattningsbara inkomsten, som ligger till grund för prövningen. Det förlängda barnbidraget, som på sätt och vis är en del av vårt studiehjälpssystem, kommer att höjas med 25 kronor till 100 kronor per månad. Förslagen omfattar således huvudsakligen de yngre eleverna — de elever som är beroende av föräldrarnas ekonomi.

Bestämmelser om att studiemedlen skall bli fria för dessa kategorier har också aviserats. Förslaget beträffande studiemedelsförordningen innebär en förändring endast på den punkt som gäller beräkningsreglerna. Liksom föregående år har motioner väckts beträffande inackorderingstillägget.

Frågan om en förstärkning av studiehjälpen till barn som är inackorderade på orter som ligger långt från hemmet diskuterades förra året, och utskottet var då liksom nu positivt inställt. Utskottet är förstående till de synpunkter som motionärerna har fört fram, att det är viktigt att eleverna på sin fritid kan komma hem till sina föräldrar och hålla en något så när kontinuerlig kontakt med dem.

i varje avståndsklass. Den reservationen är verkligen en sann mittenpartireservation. Centrala studiehjälpsnämnden har i sin skrivelse till Kungl. Maj:t föreslagit en höjning med 10 kr. Nämnden väntar emellertid att SJ kommer att höja sina taxor, och i så fall förutsätter man att resebidraget också skall höjas med ytterligare 10 kr. Denna propå från centrala studiehjälpsnämnden har prövats av Kungl. Maj:t. Det förslag som nu föreligger, en höjning med 10 kr. per avståndsklass, innebär en kostnadsökning på 6 miljoner kronor. Man har funnit att man inte kan göra den dubbla ökningen nu. Detta är en ekonomisk fråga. Det står emellertid klart att förslag så småningom, när medel ställs till förfogande, skall framläggas om en ytterligare höjning. Då kommer — vilket är den vanliga tågordningen här i riksdagen — att från folkpartioch centerhåll sägas: Det är vi som har framfört dessa förslag. Reservanterna föreslår att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t som sin mening skall ge till känna att detta bidrag till resor skall räknas upp. Reservanterna har emellertid inte tänkt på att det bör finnas en täckning i motsvarande anslag, som skulle vara 6 miljoner kronor. och man har inte återförsäkrat sig hos sina partivänner i statsutskottet. Därför finns inga medel utanför den ekonomiska ram som Kungl. Maj:t har föreslagit. I reservationen 2 upptas frågan om studielånen till de yngre studerandena. När det gäller de yngre studerande som är under 20 år har riksdagen fattat be slut om ett tak. Därutöver finns inga bestämmelser i författning, utan centrala studiehjälpsnämnden har själv utformat normer som den går efter vid bedömningen av bidragen och studielånen till de yngre studerandena. Det är således ingenting som riksdagen nu kan ta ställning till utan att i så fall också höja anslaget på den punkten. I reservationen 3 begär centerpartiet och folkpartiet, som man har gjort flera gånger tidigare, en indexreglering av den del av studiemedeéelssystemet som utgörs av studiebidrag.

De nuvarande reservanterna anslöt sig också därtill, och de talade även för en viss ytterligare förstärkning av stödet till vuxenutbildningen. Men här har de hastigt och lustigt gått ifrån de synpunkterna och vill ersätta denna skrivning med vad som står i reservationen. De anser det tydligen viktigare att studicbidragen görs indexreglerade, men de har inte på något sätt tagit hänsyn lil! vad detta skulle kosta. Varje år har ulskottet gjort en beräkning av vad cn övergång till indexreglering av studiehjälpen ekonomiskt skulle innebära, men ännu har inte motionärer och reservanter kunnat presentera ett kostnadsförslag. kostnader övergången till ett system med indexreglering skulle medföra? Reservationen 4 — bakom vilken det för ovanlighetens skull står en samlad opposition — gäller korrespondensundervisningen. Det förhåller sig inte på det sättet att de studerande som inte fyllt 18 år skulle sakna möjlighet att erhålla bidrag till korrespondensstudier. I själva verket kan de yngre elever som har tillfälle att gå i gymnasium eller i statsunderstödda skolor få bidrag även till korrespondensundervisning. I detta sammanhang är det också viktigt att komma ihåg att riksdagen flera gånger har uttalat den meningen, att det väsentligaste när det gäller de frivilliga utbildningsformerna är att stödja vuxenutbildningen. Det förslag som nu ligger på riksdagens bord innebär betydande anslagsökningar. Studiebidraget och det förlängda barnbidraget har ökats med 30.5 miljoner, resebidraget med 6 miljoner och inackorderingstillägget med 9 miljoner kronor, således sammanlagt en ökning med 45,5 miljoner kronor. Totalt har för dessa ändamål upptagits ett förslagsanslag på 547 500 000 kronor, alltså över en halv miljard. Det är mot bakgrunden av detta och i anslutning till vad vi under föregående vecka beslutade beträffande ekonomisk satsning på vuxenutbildningen samt en realistisk bedömning av de ekonomiska möjligheterna som vi får bedöma föreliggande proposition och utskottsutlåtande. Herr talman! Jag ber med detta att få yrka bifall till andra lagutskottets hemställan i dess utlåtande nr 50.

Herr talman! Fröken Sandell sade att reservationen 1 är en sann mittenpartireservation, i vilken man på sedvanligt sätt begär miljoner utan att anvisa var pengarna skall tas för att sedan när socialdemokraterna framlägger förslag kunna säga att man var först med saken. Ja, fröken Sandell läser på sitt sedvanliga sätt i utskottsutlåtande och motioner. De motioner som reservationen 1 stöder — I: 1154, II: 1354 — avstyrker utskottet med hänsyn till det ekonomiska läget. När utskottet säger att »Utskottet, som redan i fjol uttalade sig positivt om motioner med samma syfte som de förevarande, utgår ifrån att Kungl Maj:t tar upp frågan i en nära framtid,» så syftar utskottet inte på de motioner jag talade om, fröken Sandell. Jag avsåg nämligen motionerna I:1154, och II: 1354 och de tas inte upp där. »Vad kostar indexregleringen?» frägade fröken Sandell och påstod att det skulle bli väldiga summor varje år. Om så är fallet innebär det ju att det med det nuvarande systemet sker en betydande urholkning, som medför att de studerande varje år får en mindre del av studiemedlen. Vad indexregleringen kostar beror ju på den takt i vilken inflationen fortgår. Jag tror inte ens att fröken Sandell kan säga vad den skulle komma att kosta. Vad vi vill ha fram här är en värdesäkring.

Herr talman! Fröken Sandell säger att de som har möjlighet att gå i statsunderstödda skolor kan få studiemedel, även om de är under 18 år. Det har vi reservanter inte förnekat.

Herr talman! Till den senaste talaren vill jag bara säga att det visserligen kan vara fråga om samma studier men om mycket olika studieunderlag. Det är väl detta som är avgörande då man tar ställning till frågan om möjligheterna att ge bidrag till korrespondensstudier. När eleverna har sådan studiebakgrund och studieunderlag att de skulle ha kunnat komma in på ett gymnasium t.ex., har de möjlighet att få studiemedel. Det avgörande är således icke att eleverna bedriver samma slags studier, utan del viktigaste är deras studieanlag och möjligheter att komma in i den ordinarie skolundervisningen. Herr Gustavsson i Alvesta har inte kunnat räkna ut vad övergången till en indexreglering av studiehjälpen skulle kosta, men utskottskansliet har gjort det, och kostnaden skulle för närvarande kunna beräknas till omkring 200 miljoner kronor. Det är visserligen sant som herr Gustavsson säger att detta visar att de studerande får en mindre del när det gäller studiebidraget. Men studielånen i studiemedelssystemet är ju indexreglerade, herr Gustavsson, och knutna till basbeloppet, och det innebär att man följer kostnadsutvecklingen på den delen. Det viktigaste för de studerande som har studiemedel är enligt min uppfattning att de kan få möjligheter till lån som är värdesäkra. Vad sedan gäller dessa ständiga ökningar och krav på utredning angående indexreglering av studiehjälpen så behöver det inte göras någon omfattande utredning. Man vet ju hur stort elevunderlaget är, och då är det tämligen lätt att räkna ut hur mycket det skulle kosta. Men jag vill fråga herr Gustavsson om han har möjlighet att säga varifrån pengarna skall tas. Då skulle man mer kunna beakta de propåer som kommer nästan varje år. Men ni har ännu inte kunnat presentera en beräkning på vad det skulle kosta eller ens ange varifrån pengarna skulle tas. Jag förstår mycket väl att herr Gustavssons partiledare blir litet skrajsen ibland och föreslår en ytterligare höjning av momsen.

Herr talman! Jag är inte riktigt på det klara med vad fröken Sandell avser med uttrycket »olika studieunderlag». Det framgick inte riktigt, och jag skulle därför vilja ha en definition. Fröken Sandell sade någonting om att de som har förutsättningar att komma in på statsunderstödda skolor har möjlighet alt få denna studiehjälp. Det är inte heller detta saken gäller. Jag har erfarenheter av att många elever går i privata skolor inte därför att de inte kommer in i andra skolor, det gäller t.ex. gymnasier, utan därför att den privata skolan ligger bäst till. Detta är ofta anledningen till valet av skola. Jag tycker inte att någon skall diskrimineras därför att han väljer den skola som ligger närmast bostaden, utan han bör ha samma förutsättningar att erhålla studiebidrag.
Herr talman! Att studiemedlen enligt fröken Sandells uppgifter har minskat i värde med 100 miljoner kronor sedan 1964 tycker tydligen fröken Sandell är fullt tillfredsställande. När nu 1968 års studiemedelsutredning arbetar har vi ansett det vara naturligt att utredningen tar upp även denna fråga. Som jag sade i min förra replik vet vi inte vad detta kommer att kosta; vi vet inte med vilken hastighet inflationen drar i väg. I mitt förra anförande hann jag inte lägga tillrätta fröken Sandells påstående angående innehållet i reservationen 1 till andra iagutskottets utlåtande. Den gäller fråcan om resetilläggets storlek. Vi har i reservationen inte begärt någon omedelbar höjning, men vi har krävt att Kungl. Maj:t med förtur skall ta upp den frågan. Den höjning som nu föreslås motsvarar inte ökningen av resekostnaderna.

Herr talman! Varken jag eller utskottet har anfört att det är tillfredsställande att studiehjälpsdelen minskat i värde.

När det gäller resetillägget har herr Gustavsson i Alvesta strukit under vad jag tidigare sade, nämligen att detta är en precis vanlig reservation från ert håll; ni begär att Kungl. Maj:t i framtiden skall ta upp denna fråga och komma med ett förslag. När ekonomiska möjligheter föreligger, kommer självfallet, så småningom ett förslag och då har ni möjlighet att säga att detta är ett av era uppslag. Till herr Åkerlind vill jag säga att jag är ledsen över att han inte förstår vad jag menar med olika studieunderlag — jag tror dock att övriga ledamöter i kammaren förstår det.

Herr talman! Jag vill uttala min glädje över att oppositionspartiernas representanter har uppmärksammat den uppenbara orättvisa, som drabbar elever under 18 år vid vissa icke statsunderstödda korrespondensgymnasier, och reserverat sig med anledning av mitt och mina medmotionärers yrkande. Utskottsmajoriteten svänger sig med allehanda krumbukter — och fröken Sandells försök till förklaringar har inte gjort det hela bättre — väl vetande, att man ägnar sig åt att åtminstone tills vidare konservera en orättfärdig sak. För ungdomsutbildningen har, he-. ter det, korrespondensundervisningen endast marginell betydelse. Det kan inte, fortsätter utskottet, vara lämpligt att ge stöd till den aktuella elevgruppen via vuxenutbildningen. Utskottet har inte heller ansett sig ha anledning att gå in på frågan om man på annat sätt kan tillgodose vad motionärerna åsyftar. — Detta är, tycker jag, ett sätt att vifta bort det hela. Slutligen hänger man upp sin ovillighet att ta ställning på en förmodan att Kungl. Maj:t torde komma att pröva frågan i anledning av en särskild framställning. Efter att ha läst detta frågar jag mig: Skall man inte ha en egen mening i ut-: skottet om en uppenbar orättvisa? Tydligen inte! Kungl. Maj:t, det allvisa oraklet, får förtroendet att tycka i stället. Har statsrådet Moberg, som nu är i kammaren och representerar en bit av detta orakel, tagit del av den framställning som det talas om i utskottsutlåtandet och som jag vet är ingiven? Har statsrådet gjort det kan han kanske anlägga en och annan synpunkt på den. Jag får då be honom göra det litet tydligare än vad fröken Sandell har mäktat. Jag måste också fråga om det inte är oriktigt och rent ut sagt stötande alt elever under 18 år vid de icke statsunderstödda <korrespondensgymnasierna utestängs från statlig studiehjälp? Samtidigt får elever vid andra, statligt stödda gymnasier studiehjälp utan åldersgräns såsom i ungdomsskolorna. Därmed kommer jag in på begreppet studieunderlag, som fröken Sandell förgäves sökte förklara men som hon trodde kammaren förstod. Jag tror inte det; åtminstone förstod inte jag vad hon menade även om jag kunde ana mig till det. Likheten mellan dessa typer av korrespondensgymnasier är utomordentligt påfallande. I väsentliga avseenden ar 204 Nr 28 Förbättrat studiestöd m.m. betar de på samma sätt. Vid de icke statsunderstödda korrespondensgymnasierna är eleverna Hermodsregistrerade med schemalagd studiegång och med i allmänhet 20 lektionstimmar i veckan. Man arbetar där i allt väsentligt ungefär på samma sätt som vid de statligt stödda korrespondensgymnasierna. Är det vad fröken Sandell menar med studieunderlag? Då föreligger så små skillnader, om ens några, att orättvisan framstår ännu tydligare, och jag måste fråga: Kan detta vara tillfredsställande? När nu utskottsmajoriteten inte låter sig påverkas av argumenteringen här, får man hoppas, om reservationen inte vinner kammarens bifall, att statsrådet Moberg tar sig an saken. Han torde ändå förstå, att det inte kan få fortsätta att vara på detta sätt.
Herr talman! Eftersom herr Nordstrandh förutsätter att jag i denna fråga skall vara orakelmässig och eftersom jag vill efterkomma oppositionens Önskemål skall jag svara orakelmässigt: Frågan prövas av centrala studiehjälpsnämnden.

Herr talman! Det är en detalj i fråga om det studiesociala stödet som jag även i år har anledning att återkomma till, nämligen möjligheterna till studielån för elever i bl.a. gymnasier, fackskolor och yrkesskolor. Enligt nuvarande bestämmelser är dessa elevers lånemöjligheter hårt knutna till föräldrarnas inkomst och förmögenhet. De kraftiga reduceringsregler, som gäller för ogifta elever i åldern 16—19 år kan, särskilt för 18—19 åringar, inte anses vara i takt med tiden. Att I. ex. behålla dessa kraftiga reduceringsregler för 18—19-åringar, som i flera avseenden fått en mera självständig ställning och ofta lever utanför familjen och varken vill eller kan vara beroende av föräldrarnas inkomst och förmögenhet, kan inte vara riktigt. Herr Rask och jag har i en motion nr 1038 i denna kammare påtalat detta förhållande och föreslagit, att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t måtte anhålla om översyn av bestämmelser och tillämpningsföreskrifter för studielån enligt studiehjälpsreglementet syftande till att vidga möjligheterna till att erhålla dylikt lån. En av formerna för studiehjälp enligt studiehjälpsreglementet är just studielån, som enligt gällande bestämmelser kan utgå med högst 6 500 kronor. Tillämpningsföreskrifterna är så utformade, att en elev i åldern 16—-19 år — och huvuddelen av eleverna på gymnasier, fackskolor och yrkesskolor tillhör ju denna kategori — får låna högst 4000 kronor per år. Men enligt reglerna reduceras studielånet så snart föräldrarnas till statlig inkomstskatt beskattningsbara inkomst överstiger 6 000 kronor, eller när de har en förmögenhet på över 34 800 kronor. Lånen reduceras med 30 procent på den del av föräldrarnas till statlig inkomstskatt beskattningsbara inkomst som överstiger 6 000 kronor. Men till denna inkomst läggs två femtedelar av den del av förmögenheten som Ööverstiger 34 800 kronor. Jag kan inte finna att dessa kraftiga reduceringar stämmer med vår utbildningspolitik i övrigt. Vid något tillfälle har jag exemplifierat vad dessa bestämmelser kan innebära för en fackskoleelev. Vi kan tänka oss att han varit borta från hemmet relativt lång tid. Han har varit ute i yrkeslivet men söker sig tillbaka till skolan och vinner inträde vid en fackskola. Han är beroende av att få låna och har börjat studierna under den förutsättningen att han skall kunna få tillgång till lånemedel. Men när han skall låna — vi antar att han är 19 år — upptäcker han att föräldrarnas inkomst och förmögenhet kraftigt reducerar hans lånemöjligheter. Det är ju ändå fråga om en så låg inkomst att föräldrarna inte har möjligheter att hjälpa honom i den situation vari han befinner sig. Förmögenheten kan t.ex. utgöras bara av ett eget hem eller ett litet jordbruk, som är taxerat över det angivna beloppet. Även det påverkar hans lånemöjligheter. Detta kan inte vara rimligt enligt vår mening. Resultatet blir, ärade utskottsledamöter, att barn, vilkas förädrar har fullt upp med att klara sin egen ekonomi på grund av låga inkomster, inte får samma möjligheter till utbildning som andra barn. Det drabbar särskilt ofta elever från glesbygder och områden med få gymnasiala utbildningslinjer, där eleverna måste bo långt från hemmet och därför är mer beroende av lånemöjligheterna. I fjol uppgav utskottets talesman, fröken Sandell, att enligt vad utskottet inhämtat centrala studiehjälpsnämnden i detta sammanhang kommer att överväga om det kan vara motiverat att höja låneramen för elever som närmar sig den nya myndighetsåldern. Jag har inte kunnat finna att det skett några sådana förändringar till det bättre, utan vi är kvar i det gamla. Om jag läst propositionen rätt, har man beträffande dessa bestämmelser inte tagit någon hänsyn till uppräkningen av fastighetsvärdena. Man lever kvar i gamla förhållanden, som icke är adekvata i dagens situation. Man kan tycka att det som jag har påtalat här och som påtalats i vår motion är en liten detalj, men för många elever är detta en mycket viktig förutsättning för fortsatta studier. Det är också enligt min mening en väsentlig rättvisefråga. Reservanterna i utskottet har gått oss motionärer ett långt steg till mötes, och jag vill nöja mig med att yrka bifall till reservation 2 på denna punkt. I övrigt ber jag ait få ansluta mig till vad herr Romanus anfört och till de yrkanden som han har ställt. "propositionen blivit ännu en gång upp

Herr talman! Vi har i riksdagen under senare tid i skilda sammanhang sökt medverka till att bibehålla tidningskonsumenternas valfrihet genom åtgärder som avser att garantera en så allsidigt sammansatt och partipolitiskt differentierad press som möjligt. Man har därvid velat motverka den utarmning av debatten som hotar bli en följd av koncentrationsprocessen på tidningsmarknaden. Jag syftar här inte bara på dagspressen utan även på en rad värdefulla ideellt inriktade tidskrifter. För att verka inte bara för en formell utan även för en reell yttrandefrihet har riksdagen beslutat om särskilt stöd till partiernas opinionsbildning, om inrättande av en lånefond framför allt till förmån för ekonomiskt svaga men utvecklingsdugliga tidningar samt om införande av en samdistributionsrabatt.

Särskilt erinrar vi motionärer om att den av riksdagen för ett år sedan beslutade samdistributionsrabatten främst avser att underlätta tidningsspridningen till och inom tätorter. Detta markerar betydelsen av att avgifterna i postverkets tidningsrörelse inte höjs i sådan takt att distributionen till glesbygderna starkt fördyras och tidningsläsarna där ytterligare diskrimineras. Frågan om ett statligt driftbidrag har vi därför ansett böra bli föremål för överväganden av statsmakterna. Jag vill gärna betyga att behandlingen av frågan i statsutskottet och det utlåtande som blivit resultatet av denna i viss mån har skingrat den oro som vi motionärer givit uttryck för.

Tidningsorganisationerna angav införandet av ett statligt anslag till postverket för förlusten på tidningsrörelsen som en absolut nödvändig förutsättning för en lösning av postverkstidningsrörelsens finansieringsfråga. Med hänsyn härtill anslöt sig utredningsmannen till förslaget om införandet av ett särskilt statsanslag till postverket, som motsvarade den av postverket beräknade förlusten i tidningsrörelsen om cirka 60 miljoner kronor per år.

Denna beräkning från utredningsmannens sida, vilken utvisade ganska drastiska höjningar, innebär självfallet inte att tidningstaxeutredningen förutsatt en sådan avtrappning. Utskottets formulering i det citerade avsnittet vill jag därför gärna se som syftande på det av utredningsmannen anförda räkneexemplet.

Jag är också glad över utskottets uttalande att vi inom en kortare tidrymd än den av departementschefen angivna fyraårsperioden bör få en redogörelse från Kungl. Maj:t om utvecklingen på detta område. Med den anförda motiveringen kan jag ansluta mig till utskottets utlåtande.

Herr talman! Utskottet skriver att man finner motionärernas yrkanden i och för sig beaktansvärda. Detta uttalande är väl tänkt som ett plåster på såret efter förslaget i propositionen 112 om en »kostnadsföljsam konstruktion av taxorna i postverkets tidningsrörelse>. Utskottet tillfogar att det är angeläget att >den förordade avtrappningen av underskottet sker i en långsammare takt» och att avgifterna bör fastställas »först sedan reella överläggningar i taxefrågan ägt rum mellan postverket och företrädare för tidningsutgivarna>. Det vore intressant att få höra vem man har tänkt sig då skall företräda tidningsutgivarna. Är det Tidningsutgivareföreningens styrelse blir det ju fråga om företrädare för. de stora »pressdrakarna» — om jag nu får använda detta en smula tillspetsade uttryck, som i alla fall är en vanlig benämning på våra dominerande tidningsorgan. Men, herr talman, det är just de stora dagstidningarna som uppenbart gynnas av vad man presenterar som en differentierad och =: kostnadsföljsam konstruktion av taxorna i postverkets tidningsrörelse. Vår riksdagsgrupp har vid tidigare tillfällen haft anledning att här i kammaren påvisa detta förhållande. I vår motion i år II: 1415 har vi återigen påvisat samma sak. Med avgiftskonstruktionen per exemplar samt viktavgiften i kilogram räknat blir kostnaden betydligt mindre för de till sidantalet och storleken omfångsrika tidningarna jämfört med de mera anspråkslösa. Här framläggs alltså ett förslag som till sin konstruktion är sådant att det gynnar — och nu använder jag åter samma benämning — »pressdrakarna>, men missgynnar de mindre tidningarna. Detta påpekande tar utskottet ingen notis om utan förbigår det med tystnad. Låt mig därför slå fast att även om man accepterar ståndpunkten om full kostnadstäckning behöver detta inte nödvändigtvis innebära att man skall uppnå samma resultat som nu, så att det främst sker på de mindre tidningarnas bekostnad. Man kan möjligen mot detta resonemang cyniskt anföra att det i så fall endast blir en temporär företeelse, därför att den nu föreslagna metoden bidrar tili att ta död på den ena tidningen efter den andra som är av mindre format. Sedan återstår endast de stora tidningarna, som ensamma måste svara för den fulla kostnadstäckningen i postverkets tidningsrörelse. Men är det verkligen en sådan linje som man avser att fullfölja? Opinionsbildningen, informationen — inte minst den lokala, för att inte tala om informationen från ideella och politiska folkrörelser — fyller obestridligen en uppgift i vårt samhälle. Erkänner man detta, måste man också dra de nödvändiga slutsatserna därav. Det kan då inte bli tal om att utforma taxeavgiftspolitiken efter de linjer utskottet föreslår i enlighet med grundlinjerna i propositionen nr 112, även om man gör det i något modifierad form. Herr talman! Med det anförda kan jag inte komma till något annat resultat än att riksdagen i dag bör avvisa det föreliggande utskottsutlåtandet och av Kungl. Maj:t begära framläggandet av ett nytt förslag som företer en ändring i relationerna mellan exemplar och viktavgifterna. Jag vill inom parentes nämna att vi i vår motion tagit fram räkneexempel som är värda att studera. Jag ber därför att få yrka bifall till vår motion nr 1415 i denna kammare.

Herr talman! Vid behandlingen i statsutskottet av propositionen beträffande avgifterna i postverkets tidningsrörelse har den huvudtanke varit vägledande. som herr Svensson i Eskilstuna här gjort sig till talesman för, nämligen att man i sin strävan att minska underskottet i postverket vid distributionen av tidningar inte skall åstadkomma att spridningen av tidningar till allmänheten försvåras allvarligt. Det är därför vi har kommit fram till ett enhälligt utlåtande som till stor del innebär att vi tillmötesgår de synpunkter som framfördes i motionerna I: 1208 och II: 1416. Däremot har vi inte ansett oss kunna tillstyrka de motioner som fru Ryding här talade om. Det är sant att det har kommit fram förslag om att man vid beräkningen av taxorna skall tillämpa andra principer än dem som departementschefen föreslagit. Det har talats om att man skall följa principen avgift efter bärkraft, men det har visat sig att den tekniska konstruktionen av ett sådant system inte är tillfredsställande. Inom Tidningsutgivareföreningen har det visat sig att även de mindre tidningarna som enligt fru Ryding skulle gynnas av det system som hon föreslagit, inte vill tillstyrka ett sådant system. Alltså råder bland tidningarna själva en ganska allmän uppfattning att man i princip bör följa de beräkningsgrunder som anges i propositionen. Det som utskottet har kommit överens om och som innebär ett tillmötesgående av de synpunkter som framförts inte minst från tidningarnas eget håll är framför allt tre ting. Det första är att avtrappningen av postverkets underskott på denna rörelse bör ske i en långsammare takt än vad som synes ha förutsatts av tidningstaxeutredningen. Man säger att man finner det angeläget att den sker i en långsammare takt. Det är alldeles riktigt att den period som man har i åtanke är den femårsperiod som nämns i utredningens räkneexempel. Utskottet anser alltså att avtrappningen bör gå i långsammare takt än den femårsperiod som det här är fråga om. Vad beträffar den andra saken säger vi som fru Ryding nämnde, att avgifterna bör fastställas av Kungl. Maj:t först sedan reella överläggningar i taxefrågan ägt rum mellan postverket och företrädare för tidningsutgivarna. Ordet »reella» har inte kommit till av en slump — man vill klart markera att det här inte skall vara något slags dekret från Kungl. Maj:t eller från postverket, utan förhandlingar där båda parters synpunkter kan gör sig gällande. Den tredje saken som man är överens om i utskottet är att det vore önskvärt att Kungl. Maj:t kunde återkomma till riksdagen inom en kortare tidrymd än den fyraårsperiod som är nämnd såsom en möjlighet i propositionen. Syftet med detta är att riksdagen därigenom skulle få tillfälle att med ledning av de erfarenheter, som har gjorts under tiden, pröva i vilka former full kostnadstäckning i postverkets tidningsrörelse kan komma till stånd. Vid den prövningen är riksdagen obunden och följaktligen oförhindrad att ta upp de förslag som kan framläggas — även de förslag som har berörts i den motion herr Svensson i Eskilstuna nämnde. Herr talman! Det är med stor tillfredsställelse jag noterar att vi genom en kompromiss har kunna komma fram till en enig uppfattning i statsutskottet.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

Herr talman! I motsats till herr Gustafson i Göteborg anser jag att distributionen av de mindre tidningarna allvarligt försvåras genom nu föreliggande förslag. De mindre tidningarna har redan i dag mycket stora ekonomiska svårigheter att brottas med, och problemen blir sannerligen inte mindre genom det framlagda förslaget. | Jag vill tolka herr Gustafsons förklaring av. ordet »reella» välvilligt; »reella överläggningar» skulle då innebära att också de mindre tidningarna fick tillfälle att vara med vid överläggningarna. Men varför då inte vänta med att ändra tidningstaxan tills även de fått säga sitt ord vid dessa reella överläggningar. Jag vidhåller mitt yrkande.

Herr talman! Jag vill säga till fru Ryding att även representanter för de mindre tidningarna varit med vid de överläggningar och undersökningar som föregått = Tidningsutgivareföreningens ställningsstagande till taxorna. Man har då funnit att systemet med avgift efter bärkraft, som fru Ryding gjort sig till talesman för, medför så stora tekniska svårigheter att inte ens de mindre tidningarna velat tillstyrka det. uttalade sig för att socionomutbildningsberedningen finge till uppgift att utreda lämpligheten av att förlägga en socialhögskola till Östersund,

Herr talman! Bakom statsutskottets utlåtande nr 133 står ett enhälligt utskott. Jag vill trots detta säga några ord med anledning av utskottets avstyrkande av motionen II: 1349, i vilken vi har begärt att socionomutbildningsberedningen skall få i uppdrag att utreda förutsättningarna för att förlägga ett av de påtänkta socionominstituten till Östersund. Utskottet har avstyrkt motionen med hänvisning till vad utskottet anfört i sitt utlåtande nr 88 där det heter »alt uppkommande frågor om inrättande av nya utbildningsenheter bör underställas riksdagens prövning men att det bör vara Kungl. Maj:t obetaget att tillfälligt utnyttja de möjligheter att anordna decentraliserad socionomutbildning som kan visa sig föreligga». Vidare framhåller utskottet att socionomutbildningsberedningen enligt sina direktiv har att bedöma till vilka orter en ökad socionomutbildning bör förläggas. Efter förra veckans ingående lokaliseringsdebatt skall jag inte vidare gå in på betydelsen av att utbildning och offentliga institutioner förläggs till tänkbara regioner av stödområdet. Många uttalanden om värdet härav gjordes från denna talarstol. Jag bara beklagar att statsutskottet inte haft en lika positiv inställning i förevarande utlåtande. Jag fordrar naturligtvis inte att utskottet skulle ha uttalat sig för en förläggning av ett eventuellt nytt institut till Östersund. Det var heller inte motionens krav, utan endast att förutsättningarna skulle utredas. För mig skulle det ha räckt att utskottet uttalat sig för att socionomutbildningsberedningen bör lägga regionalpolitiska bedömningar bakom det förslag som kommer att presenteras. Några sådana bedömningar ingår nämligen inte i beredningens direktiv. Utskottet har inte uttalat sig negativt, men har heller inte velat lägga in lokaliseringspolitiska bedömningar i sitt förslag. Med anledning därav finner jag skäl att påminna om vad som står i Svensk rörfattningssamling 1969 nr 438 och som jag förutsätter också skall gälla vid denna frågas behandling: »Kungl.

Jag förutsätter optimistiskt att denna Kungl. Maj:ts anbefallning skall gälla även vid bedömningen av lokaliseringen av eventuella nya utbildningsenheter för socionomutbildningen. För säkerhets skull ber jag, herr talman, att få ställa följande yrkande: att motionen II: 1349 överlämnas till socionomutbildningsberedningen för beaktande. Jag tycker att detta är ett rimligt krav som borde kunna få kammarens bifall.

Herr talman! Det är med tillfredsställelse man tar del av statsutskottets utlåtande nr 133, och kanske med ännu större tillfredsställelse man hälsar propositionen 88. Det föreligger nämligen mellan utskottsutlåtandet och propositionen vissa små detaljskillnader som jag finner skäl att beröra. Propositionen föreslår en utbyggnad av den tekniska utbildningen och forskningen i två Norrlandsregioner —-- dels i Luleå, dels i Skellefteå-Umeåområdet. I propositionen redogörs också för bakgrunden till denna bedömning. En sådan förläggning är av stor betydelse för industrin i dessa regioner. Den ger industrin i områdena möjligheter att öka sin kapacitet genom att den kan tillföras personal med högre kvalifikationer. Det är klarlagt att inom denna industri föreligger ett större behov av kvalificerade tekniker än som för närvarande kan tillgodoses. Detta beror naturligtvis på att det saknas utbildningsmöjligheter i områdena. Statsutskottet skriver i sitt utlåtande: » Utskottet ansluter sig till propositionens förslag om riktlinjer för uppbyggnad av en enhet för högre teknisk utbildning och forskning i Luleå.» Därvidlag tycks alltså samstämmigheten vara fullständig. Vad beträffar förläggningen av teknisk utbildning till Skellefteå-Umeåområdet skriver utskottet, att underlaget är mindre preciserat i detta område än i fråga om Luleå. Jag skulle gärna se att utskottets talesman klarlade vad man avser med denna skrivning. Vad är det för underlag som förefaller vara mindre klarlagt?

Det är också på lång sikt av stor betydelse att den industri som befinner sig i ett utvecklingsskede får tillgång till arbetskraft med bättre utbildning, arbetskraft som är villig att bli kvar i övre Norrland och som uppfyller de krav som denna industri i allt större utsträckning ställer när det gäller de anställdas kunnighet och möjlighet att följa den framtida tekniska utvecklingen.

Herr talman! Får jag först ta upp den sista frågan om vad utskottet avser med sin skrivning när det gäller Skellefteå och Umeå. Det står i utlåtandet: »Utskottet vill för sin del på det föreliggande materialet göra den bedömningen att Skellefteå-Umeåområdet bör komma i fråga vid en fortsatt utbyggnad av den högre tekniska utbildningen i övre Norrland.» Det är alldeles uppenbart, såvitt jag kan bedöma det, att ni inte behöver vara oroliga i Västerboiten; det kommer en högre teknisk utbildning dit. Men dess art och de närmare formerna för den kommer vi i riksdagen att få en preciserad proposition om. Innan den organisationskommitté som Kungl. Maj:t skall tillsätta har arbetat fram ett förslag finns det enligt utskottets mening inte tillräcklig grund för att säga något närmare om hur utbildningen skall se ut. Jag har, herr talman, gärna velat lugna de ledamöter från Västerbotten som eventuellt kan läsa in något oroande i detta utlåtande. Något sådant finns inte skrivet mellan raderna. Till herr Lindberg vill jag säga att riksdagen har fattat två väsentliga beslut under denna vårsession. För rätt kort tid sedan beslöt riksdagen om decentraliserad postgymnasial utbildning, och ett beslut har dessutom fattats beträffande socionomutbildningen. Båda dessa beslut tillgodoser de önskemål som herr Lindberg framförde i sitt anförande. Socionomutbildningen skall utredas av en organisationskommitte. Då vi fattade det beslutet förekom andra yrkanden om lokalisering av socialhögskolor. Utskottet och kamrarna ville inte då ta ställning till dessa lokaliseringsförslag utan ansåg det lämpligt att avvakta det utredningsarbete som nu är. i gång. Vi skrev i utskottsutlåtandet — och riksdagen godtog ju det — att innan ställning tas till en långsiktig placering av en utökad socionomutbildning skall riksdagen få yttra sig. Det vore säkerligen oriktigt att i dag göra ett uttalande som pekar i någon riktning, eftersom många orter i landet är intresserade av att få en socialhögskola. Herr talman! I övrigt har inget yrkande rests mot utskottets hemställan, och jag ber att få yrka bifall till statsutskottets förslag i utlåtandet nr 133.
Herr talman! Jag är tacksam för det klarläggande besked som utskottets talesman har givit här. Farhågorna har väl inte varit överdrivna och inte heller djupgående, men det förelåg ändock enligt min mening en viss nyansskillnad. Den har helt raderats ut, och jag är, som sagt, tacksam för det beskedet. ciellt dokumenterat behov av skolinackordering, 3. att statsbidraget till den del av

Herr talman!

stat och kommuner påtagit sig ett i princip helt och fullt ansvar» — observera ansvar —— »för skolväsendet i vårt land, oavsett utbildningsstadium och oavsett utbildningsinriktning». Därom råder ingen oenighet mellan de olika politiska grupperingarna i vårt land. Detta principiella uttalande om var det yttersta ansvaret ligger får dock inte tas till intäkt för negativism och fientlighet gentemot de existerande privata och statsunderstödda enskilda skolorna. Statens och kommunens ansvar för utbildningen i vårt land innebär icke, och får inte innebära, att stat och kommun monopoliserar anordnandet av all undervisning. Här måste finnas utrymme också för andra huvudmän, så långe det finns en tillräcklig elevtillströmning till sådana skolor, så länge dessa ger en med de statliga och kommunala skolornas likvärdig eller bättre utbildning och så länge de s.k. avnämarna har intresse av att anställa personer som erhållit denna utbildning. En negativ inställning till enskilda skolor kan vi inom det moderata samingspartiet inte acceptera. Det pågående utredningsarbetet och de ständigt återkommande propåerna i syfte att minska eller helt strypa statsbidragsgivningen till enskilda skolor av olika typ är mycket illavarslande. Nu senast har de enskilda yrkesskolorna förts in i farozonen, och man letar energiskt efter skäl för att komma dem till livs. Skolöverstyrelsens utredning omfattar 65 enskilda skolor, och dess förslag till avveckling av statsbidragen berör närmare hälften av skolorna. Här är det fråga om principerna för statsbidrag och inte om huruvida vissa enstaka skolor skall få behålla sin bidrag. Tydligen skall på sikt bidragen dras in och ifrågavarande privatskolor lamslås. Därmed ändras situationen radikalt för elever, målsmän och avnämare utan att frågan underställts riksdagen. Vi inom moderata samlingspartiet har en positiv syn på de enskilda skolorna. Den synen har erfarenheten av deras verksamhet givit oss. Vi önskar följaktligen att de i görligaste mån skall finnas kvar. Deras verksamhet skall stödjas, inte stävjas. Vissa elevers familjeförhållanden kan otvivelaktigt vara sådana att elevernas studier lämpligen bör försiggå i skolor vid sidan av det ordinarie skolsystemet — i internatskolor, andra former av privatskolor e. d. Men även andra omständigheter kan motivera en frihet för eleven och dennes föräldrar att välja en annan skolform än den helt reguljära. Skolor utanför det allmänna skolväsendet har varit pedagogiska föregångare — det finns många exempel på det — vilkas erfarenheter med framgång har kunnat utnyttjas inom det allmänna skolväsendet. Privatskolor skall betraktas som ett komplement till det allmänna skolväsendet. De ger möjligheter till variationer i undervisningen som eljest inte skulle finnas, variationer beträffande såväl skolmiljö som undervisningsplaner och metodik. I den kris skolan för närvarande upp ever erbjuder otvivelaktigt flertalet av Je statsunderstödda enskilda skolorna en undervisningsvänlig = arbetsmiljö, som tyvärr saknas på många håll inom det kommunala skolväsendet. Kraven på objektivitet och kvalitet i undervisningen hålls också högt inom dessa skolor. Detta skall ses mot bakgrund av att många vittnesbörd redan nu ges om att kunskapsnivån är i sjunkande inom skolväsendet i dess helhet. Privatskolorna utgör ett led i vakthållningen kring valfrihetens samhälle, som man har anledning tro att även socialdemokraterna är intresserade av. På grund av sitt i princip hela och fulla ansvar för skolväsendet i vårt land bör samhället sålunda genom lämpliga stödformer ge de privata skolorna arbetsmöjligheter, som i jämförelse med förhållandena i det allmänna skolväsendet är om möjligt likvärdiga. Det förhåller sig ju oavvisligen så, att de statsunderstödda enskilda «skolorna, även om de åtnjuter det högre bidraget, är mindre kostnadskrävande för stat och kommun än det allmänna skolväsendets undervisningsenheter. Resursskäl kan alltså näppeligen anföras för deras eventuella nedläggning. Det enda som återstår av motiv för den negativa hållningen gentemot privatskolor har ideologisk bakgrund -— socialistisk monopolism, om man så vill. Västvärlden i övrigt uppvisar en helt annan attityd. Förslaget om inrättandet av riksinternatskolor syftar till att tillgodose behoven av inackordering och undervisning för barn och ungdom som har utlandssvenska föräldrar, som har styrkt behov av miljöbyte eller som kommer från glesbygd. Vi inom moderata samlingspartiet finner i likhet med departementschefen att det är motiverat med ctt kraftigt bidrag från det allmänna så att dessa barn får möjlighet att studera på samma ekonomiska villkor som andra svenska barn. Vi finner det inte riktigt lika motiverat att riksinternatskolorna, som departementscheten föreslagit och utskottsmajoriteten anslutit sig till, skall få ta emot internateleyer ute slutande ur dessa kategorier. 1964 års utlandsoch internatskoleutredning hade föreslagit att högst 10 procent av internateleverna skulle få komma från andra kategorier. Det är påfallande att flertalet remissinstanser uttalat farhågor för en så ensidig elevsammansättning som utskottet nu förordar. De utlandssvenska barnen bör enligt vår mening ges större möjligheter till kontakt med ungdom ur en vidare grupp än den som utgörs av ungdomar som tagits in vid skolorna på grund av exempelvis behovet av miljöbyte. I likhet med utredningen finner vi och de många remissinstanserna att man genom s.k. fri kvot vid intagningen av internatelever bör kunna ge riksinternatskolorna en bredare rekryteringsbas. Om denna fria kvot skall sättas till 10 procent, som utredningen har föreslagit, eller om den skulle kunna höjas till bortåt 20 procent, som vi har tänkt oss, är en sak som kan övervägas. Huvudsaken är att det tillkommer en sådan här s.k. fri kvot. Vi anser att de fyra skolor, som i propositionen föreslås bli riksinternatskolor, vilket tillstyrks av utskottet, i dagens läge utgör ett lämpligt val. Därvid bör emellertid uppmärksammas, vilket förtjänar att påpekas kanske både en och flera gånger, att tre av de föreslagna fyra skolorna ligger i Storstockholmsområdet. För många av de elever med behov av miljöbyte, vilka kommer att bli aktuella för riksinternatskolorna, torde det vara av särskilt värde att få komma till en landsortsmiljö på avstånd från storstaden. Detta intresse torde inte ha tillgodosetts i föreliggande förslag. Detta bör enligt vår mening speciellt beaktas när antalet riksinternatskolor så småningom, såsom vi tror, kommer att utökas. Enligt utredningen bör vid en sådan utökning i första hand Lundsberg och Solbacka läroverk komma i fråga. Av dessa båda skolor har Lundsberg det högre statsanslaget, medan det lägre statsanslaget utgår till Solbacka läroverk jämte Mariannelundsskolan och Restenässkolan. Samtliga de tre senare skolorna har sådan kvalitet att även de borde få det högre bidraget. Dessa skolors fortsatta arbete kan inte få bedrivas under så olika villkor, eftersom de i Övrigt i stort sett är jämställda. Därutöver bör alla dessa fyra skolor ges garantier för att inte plötsligt — jag upprepar plötsligt — sättas på indragningsstat och tvingas börja avvecklas på grund av att statsbidraget bortfaller. Det är uppenbart att sådana farhågor finns och har kommit till uttryck i många sammanhang bland lärare, elever och målsmän. Dessa farhågor kan hysas med rätt eller med orätt, men de finns där ändå. Endast ett vikande elevunderlag kan få vara skäl för en nedläggning. Det finns inte mycket, knappast något, som nu tyder på att en sådan situation skulle kunna inträda. Förmodligen står vi snarare inom kort inför den situationen att antalet riksinternatskolor måste utökas. Jag förutsätter då att experimentet med dem vi nu går att besluta om utfaller väl, och det torde det göra, även om — som jag har framhållit här — en del synpunkter borde ha beaktats vid konstruktionen. Det kan då vara bra att ha en liten rad skolor i gång som man har att välja ibland, om man skall skapa nya riksinternatskolor. Jag ber, herr talman, att med detta få yrka bifall till reservationerna 1, 2 och 3 vid statsutskottets utlåtande nr 134.

Herr talman! Bara en kort kommentar till en fyrpartimotion som har väckts med anledning av propositionen om inrättandet av riksinternatskolor. Vi motionärer har reagerat emot att inte mindre än tre av de fyra föreslagna internatskolorna förläggs till det expansiva Stockhohmsområdet. Vi har pe kat på att exempelvis Lundsbergsskolan mycket väl fyller de krav som kan ställas på en riksinternatskola. Dessa synpunkter har också framförts vid en uppvaktning inför statsutskottets andra avdelning. Man har därvid pekat på att Lundsbergsskolan :har en 75-årig tradition och har skapat sig ett mycket gott rykte inom skolvärlden. Vårt yrkande är att denna skola skall inrättas som riksinternatskola. Det är också intressant att se att utredningen, efter vad som framgår av handlingarna, haft både Solbackaoch Lundsbergsskolorna med i bilden. Man nämner att platsantalet vid de fyra föreslagna skolorna uppgår till nära 1 000. Om detta skulle visa sig vara för litet skall, säger utredningen, de. nämnda skolorna i Solbacka och Lundsberg komma i fråga i första hand. Man kan säga att dessa två skolor redan utpekats som reservskolor i händelse av en ökning av behovet. Departementschefen knyter an till detta och säger att man för dagen inte kan överblicka det framtida behovet, men man har en känsla av att även han har en positiv inställning till en utredning på denna punkt. En riksinternatskola betyder oerhört mycket för den bygd dit den lokaliseras. Jag kan nämna att 120 personer i dag är anställda vid Lundsbergsskolan. Även om jag har förståelse för att utskottet har vissa svårigheter att föreslå ytterligare skolor som riksinternatskolor, måste jag säga att det är svårbegripligt att de fyra skolor som nu föreslagits utvalts så olyckligt, lokaliseringsmässigt sett. Det är enligt vår mening beklagligt att man har gått förbi Lundsberg. Det skulle, herr talman, i det läge som nu råder vara meningslöst att framställa något annat yrkande än om bifall till utskottets förslag, men jag vill ta fasta på vad som sägs av utredningen om att Lundsberg står i tur, även om utskottet tyvärr skrivit ganska vagt på den punkten.

Herr talman! Vi är några som vid riksdagens början motionerade om ett ökat driftbidrag till Restenässkolan, och motivet härför var att en del elever har behov av skolgång vid internat. Härvidlag råder det enighet, 'och förslag föreligger om att inrätta fyra riksinternatskolor. Detta är gott och väl — vi har ingenting emot det. Men det olyckliga är, som redan framhållits, att tre av dessa skolor är lokaliserade till Stockholmsområdet. Vi har som sagt ingenting emot att skolorna inrättas, men vi anser att en internatskola bör finnas också på Västkusten. Där ligger Restenässkolan, som driver undervisningen efter moderna principer och — som utskottet skriver — har tagit vissa initiativ på det pedagogiska området. Från olika håll har skolan fått erkännande för de mycket goda resultat som åstadkommes. Skolan strävar efter att fylla de sociala behov som föreligger. Den ger således alltid företräde åt sökande som har dokumenterat behov av skolgång vid internatskola, såsom utlandssvenska barn, barn från splittrade hem och barn som av barnavårdsnämnd, barnpsykiater eller kurator rekommenderats skolgång i internatskola. Skolan har vidare alltid strävat efter att hålla låga elevavgifter. Avgifterna ligger avsevärt lägre än vid andra privatskolor — de utgör endast ungefär två tredjedelar av vad som är vanligt på andra håll. Ändå kostar det 7 850 kr. om året vid gymnasiet; då ingår också läroböcker, vilket inte är fallet annorstädes. Ett ökat statligt stöd till skolan, som vi motionärer anser synnerligen berättigat, leder till att elevavgifterna kan pressas ned. Något Riksinternatskolor enskilt vinstintresse föreligger givetvis inte. Herr talman! Det vore givetvis ålskilligt mer att säga, men tiden rinner i väg och det gäller att få slut även på den här debatten. Vi hade väl hoppats på att om skolan inte omedelbart blir riksinternat skulle det högre statsbidraget enligt kungörelse nr 137 av år 1964 kunna utgå. Nu får man emellertid inte riktigt allt vad man önskar. Jag sätter dock värde på att utskottets majoritet verkligen bemödat sig om att finna en form för höjt statsbidrag genom att låta nuvarande bidragsregler omfatta även gymnasiet. Jag ser detta som en första etapp på vägen mot ett högre bidrag framdeles och är därför beredd att ansluta mig till utskottets förslag.

Herr talman! Jag skall inte ägna mig åt att tala för någon speciell skola utan vill bara lämna några principiella synpunkter. Man beräknar att 20 000—25 000 elever i dag studerar utan att bo i sina föräldrahem. De är inackorderade, de hyr egna rum eller lägenheter eller också går de i internatskola. Av dessa mer än 20 000 går ungefär 10 procent i någon av de statsunderstödda privatskolorna enligt vad som framgår av propositionen 33. Enligt det betänkande, Skolgång borta och hemma, som föregick propositionen beräknar man att ungefär två tredjedelar av de elever som går i internatskola skulle så att säga falla under de kriterier eller villkor som man ställer upp för elevrekryteringen vid en riksinternatskola. Jag skulle egentligen vilja ta upp två frågor. Den ena är: Hur tänker man sig egentligen internatskolornas framtid? Det är en stor fråga, men jag vill ställa den, eftersom jag tror att det är svårt att behandla detta ärende utan att också ta hänsyn till utbyggnad av elevhem. Det är en stor skillnad mellan elevhem med skolgång i allmän skola och internatskola. I det första fallet tas eleverna om hand under den skolfria delen av dagen, får kost och logi — hela tiden av personal som inte befattar sig med undervisningsdelen av dygnet. I internatskolan förhåller det sig annorlunda; skolans ledning är ofta lika mycket engagerad i hemverksamheten som i själva undervisningen. De lärare som söker sig till en internatskola är medvetna om att deras krafter i viss utsträckning kommer att tas i anspråk under icke undervisningstid. De känner ett ökat ansvar, vilket har till följd att internatskolorna i dag erbjuder en annan sorts miljö med en längre gående integration av undervisning och fritid. Detta uppskattas som värdefullt, och inte minst utlandssvenskarna ser ofta möjligheten till internatskoleundervisning för sina barn som ett villkor för att de skall åta sig internationella uppdrag. Vi har hört att i de fall då samhället kan erbjuda skolor som ger likvärdig eller likartad utbildning med de privatas finns det inget behov av. att stödja de sistnämnda — utbildningsministern ytirade dessa ord i en debatt i första kammaren i dag. Men vem avgör om en utbildning är likartad eller likvärdig? Måste inte den bedömningen göras av dem som så att säga köper varan, och kan inte efterfrågan utgöra en bedömning av värdet på varan — d. v. s. skolan? Om vi skulle erbjuda en rik variation — det är i dag en hypotetisk tanke på utbildningsområdet — kommer alltid genom den fria konkurrensen vissa utbildningslinjer att efterfrågas i större utsträckning beroende på att de är bättre. D.v.s. de är bättre efter de utbildningskriterier som ställs av den utbildningssökande — det är inte säkert att de är bättre från social demokratisk utbildningssynpunkt. Det är emellertid möjligt att avnämarna uppskattar det högre kunskapsmått som eleverna där får eller att elever och föräldrar anser att skolan i fråga erbjuder en miljö eller en utbildningsform som är överlägsen andra skolors. Så fungerar konkurrensen. Våra internatskolor har aldrig kunnat få ett mått på hur pass efterfrågade de är, beroende på de orimligt höga avgifter som tagits ut vid skolorna. Riksinternat har plötsligt blivit en eftertraktad benämning för våra internatskolor. Tre eller antagligen fyra skolor får nu kalla sig riksinternat. Jag vill då ställa frågan: Vari ligger vinsten för skolorna och för eleverna? Skolorna frånhänder sig elevrekryteringen. De blir helt och hållet, liksom de hittills i ganska hög grad varit, förhindrade att på något sätt påverka utformningen av undervisningen. Men de får ett större statsbidrag. Vad är det då för större statsbidrag man får? Andra avdelningen har fått uppgiften att de skolor som nu blir riksinternatskolor tar ut en avgift av 12 000 kr. per elev och år. Man räknar med att kostnaden nästa år skall ha ökat till 13.009 kr. per elev och år. Vi kan ju tänka oss att det för en tvåbarnsfamilj skulle innebära en skolkostnad på 26 000 kr. Givetvis finns det en ekonomisk snedrekrytering. Det är självklart med de enorma avgifter som tas ut. När det nu blir riksinternatskolor vänder man sig till utlandssvenskarnas barn. Jag hoppas att man inte tänker sig enbart barn till direktörer för våra stora utlandssvenska bolag, utan att alla barn, vilkas föräldrar arbetar i internationell tjänst och är svenskar, skall få möjlighet till utbildning vid internatskolorna. För glesbygden kan man väl förutsätta att de ekonomiska tillgångarna inte är större än i andra delar av vårt land, och skolkostnaderna för de barn som kommer från glesbygden blir därför kraftigt märkbara om de uppgår till sådana belopp. Det tredje fallet, vilket jag bedömer som det kanske mest viktiga, gäller de barn som har behov av miljöbyte. Inte heller i det fallet finns det skäl att antaga att föräldrarnas ekonomi skulle vara bättre än genomsnittet; Vad blir nu resultatet av att vi får riksinternatskolor? Andra avdelningen fick — fastän det tog tid — besked från departementet om att nedsättningen vid dessa internatskolor skulle vara 3090 å 5000 kronor per år. Om vi räknar med en kostnad för eleverna på 13 000 kronor per år, innebär det alltså att kostnaden även vid riksinternatskolor skulle bli mellan 8 000 och 10 000 kronor per år och elev. Jag vill direkt ställa den frågan till herr Alemyr: Hur skall föräldrar till elever från glesbygder respektive till barn som är i behov av miljöbyte kunna betala så pass höga avgifter? När det gäller utlandssvenskarnas barn kan det vara något lättare att göra det, eftersom föräldrarna brukar få vissa förmåner som anpassas till kostnaderna för barnens skolgång. Det mest intressanta är emellertid att se dessa avgifter i relation till vad som sades i utredningens betänkande år 1966. Avgifterna vid våra internatskolor har gått upp mycket kraftigt, med ungefär 60 procent på sex år. För sex år sedan var kostnaden ungefär 8 000 kronor per år. Då säger utredningen att i och med att riksinternatskolor instiftas bör en statlig myndighet fastställa en maximiavgift per månad för eleverna; för budgetåret 1967/68 föreslogs 350 kronor per månad, vilket bör göra 3 000 å 3500 kronor per år.

I detta fall, som jag ser det, kommer övergången till benämningen riksinternatskola att bara få den konsekvensen att man återvänder till det kostnadsläge som internatskolorna hade för ett par år sedan. Men det kan också ha en sekundäreffekt på de internatskolor som inte blir riksinternatskolor — Solbacka, Lundsberg, Mariannelundskolan, Restenässkolan för att nämna några. även om nedsättningen av kursavgiften blir 3 000 —5 000 kronor är det ändå ganska mycket pengar för föräldrarna. Vi kan alltså vara övertygade om att praktiskt taget alla i första hand kommer att söka till riksinternatskolorna. De andra privata skolorna får på så sätt ett minskat antal presumtiva elever. De får svårare att upprätthålla standard och undervisning. Alldeles speciellt gäller det de skolor som har det lägre statsbidraget. Jag upprepar min fråga: Innebär det att man genom att styra eleverna till en viss typ av internatskolor, där det ändå blir en kraftig ekonomisk snedvridning, förhindrar de andra skolorna att över huvud taget kunna driva sin verksamhet inte minst med tanke på den pågående kostnadsökningen? Detta är enligt min mening väsentliga frågor. Jag beklagar att kostnadsproblematiken aldrig har kommit fram i den debatt som förts om internatskolorna. Det är ju den som är det väsentliga. Hade det inte funnits några problem på den sidan hade vi inte behövt kalla våra skolor för riksinternatskolor eller privata skolor. Nu gäller det att bredda elevunderlaget, och det tror jag inte — det vill jag klart säga ifrån — kommer att ske om propositionens och utskottets förslag går igenom. Herr Nordstrandh har redan motiverat reservationerna, och jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till reservationerna 1, 2 och 3 i utskottets utlåtande.

Herr talman! Sedan jag deltagit i behandlingen av detta ärende vill jag nu bara helt kort anföra några synpunkter på det i anledning av detta utlåtande.

Jag vill med tillfredsställelse notera att det särskilda yttrande — där också mitt namn förekommer — vilket är fogat till utlåtandet överensstämmer med de synpunkter som här har framförts från denne representant. Jag hoppas att man vid riksinternatskolorna får in elever som representerar ett tvärsnitt av svenska folket. Det har visat sig vara en tillgång att man på Restenässkolan har kunnat ta emot såväl utlandssvenska elever som elever från glesbygd och elever som behövt miljöbyte. Det har varit elever från både välsituerade hem och hem där föräldrarna måst göra betydande uppoffringar för att kunna hålla sina barn vid skolan. Tack vare vissa stipendier har man i viss utsträckning kunnat bistå dem som behövt hjälp. Man har också haft, och har fortfarande, elever som behöver hjälp och omsorger av det mest skiftande slag. För att dessa skolor skall kunna ge goda resultat ställs det givetvis höga krav också på lärarna. En internatskola är nämligen en krävande arbetsmiljö. Lärarna får ta hand om eleverna och bli ersättare för föräldrarna, för hemmet. De måste kunna tjänstgöra på obekväma arbetstider, ha en positiv inställning till ungdomar med olika problem och kunna hjälpa dem vid olika tillfällen. Jag instämmer i att riksinternatskolornas placering blir relativt starkt koncentrerad. Nu hoppas jag att utvecklingen i dessa skolor blir sådan att man finner det välbetänkt att inrätta dylika även på andra platser. Här har ju talats om att ett sådant behov skulle föreligga även i andra delar av landet. Med det befolkningsunderlag som finns på Västkusten är det naturligt att det där finns behov av en dylik skola, som då bör få bättre ekonomiska förutsättningar än Restenässkolan får under den närmaste tiden. Med tanke på det läge den har och de fordringar som ställs på den hoppas jag att man snart skall kunna få ett bättre bidrag till denna skola, och jag hoppas också att man skall kunna ge den dessa bättre ekonomiska förutsättningar i en bestämd uppfattning om att detta är både välbetänkt och välbefogat.

Herr talman! Jag skall koncentrera min framställning starkt. Jag förstår att man inte väcker någon entusiasm, om man förfar på annat sätt vid den här tidpunkten på dygnet. Jag avstår därför från att ta upp den principiella diskussion om privatskolornas framtid som herr Nordstrandh valde att ge sig i kast med i sitt anförande. Propositionen och utskottsutlåtandet handlar om riksinternatskolor och gäller inte frågan om privatskolornas framtid över huvud taget. Utskottet har sålunda inte haft anledning att ta upp den vidare problematiken till diskussion i sitt utlåtande. Herr Nordstrandh talade om nivåsänkningen i den allmänna skolan, och han talade om att de enskilda skolorna skulle vara bättre än de allmänna skolorna i många avseenden. Hans generalisering är naturligtivs uteslutande en personlig reflexion. Den saknar helt bevisvärde och bottnar inte i några som helst objektiva undersökningar. För min egen del tar jag avstånd från en sådan bedömning. Även om det finns många enskilda skolor som ger en helt till. fredsställande undervisning, är utvecklingen med avseende på avvecklingen av ett stort antal privatskolor säkerligen riktig och bör fortsätta i takt med det offentliga skolväsendets utbyggnad. Detta innebär inte att samtliga privata skolor kommer att försvinna. Jag tror för min del att ett begränsat antal kommer att behövas och fylla en uppgift även framdeles. Utskottet har emellertid, som sagt, inte haft anledning att ta upp detta till diskussion. Herr Nordstrandh har tydligen valt att denna sista riksdagsvecka läsa upp ett avsnitt av ett kommande valtal. De reservationer som har fogats till utskottsutlåtandet gäller några yrkanden från moderata samlingspartiet. Reservanterna begär att riksinternatskolornas styrelser själva skall handlägga intagningen av eleverna och att en viss fri kvot skall bibehållas, inom vilken styrelserna skall få ta elever utan hänsyn till de regler som för övrigt skall gälla. Utskottet vill inte acceptera detta förslag utan följer Kungl. Maj:ts förslag, som innebär att elevintagningen skall skötas av en central intagningsnämnd. Tre kriterier skall därvid vara avgörande, nämligen glesbygdskriteriet, som det har erinrats om tidigare, kravet på att elevernas: föräldrar skall vara utlandssvenskar och kravet på att en del av eleverna skall behöva ett miljöbyte. I en reservation yrkas att statsbidraget skall höjas för de skolor som ligger i det lägsta bidragsrummet. Propositionen säger att man skall avvakta erfarenheterna rörande behovet av internatplatser innan man tar ytterligare ställning på denna punkt. Den uppfattningen delar utskottet. Jag vill erinra om att ett bifall till herr Nordstrandhs reservation skulle innebära en ytterligare kostnad på cirka 3 miljoner kronor. Det är också en sida av saken, herr talman. Utskottet ser inte någon anledning att rekommendera ett bifall till reservationen. Herr Eriksson i Arvika har talat om Lundsberg och herr Gustafsson i Uddevalla om Restenäs såsom tänkbara reservskolor i den mån behov skulle föreligga av flera riksinternatskolor. Utskottet har inte velat räkna upp några reserver i detta sammanhang. På den punkten, herr Eriksson, skiljer sig utlåtandet från den utredning som herr Eriksson hänvisade till och vari nämnes två reservskolor. Vi säger klart ifrån att vi inte vill ta ställning på denna punkt. Mellan raderna kan då läsas att man kan tänka sig att det finns andra skolor än de av utredningen nämnda som skulle kunna komma i fråga om det bleve utrymme för flera riksinternatskolor. Får jag, herr talman, till sist bara ta upp ytterligare en fråga, nämligen den kostnadsaspekt som fru Sundberg har talat något om. De kostnadsuppgifter som vi har fått i statsutskottets andra avdelning är mycket osäkra. Det var svårt att få fram exakta uppgifter. Ingen har kunnat säga exakt vad det kostar generellt. Av det skälet kan jag för min del inte godta dessa kostnadsberäkningar. Jag vill erinra om att de utgifter man har för ungdomarna vid internatskolorna inte bara är utgifter för själva undervisningen, utan det är också utgifter för mat och logi; d.v.s. de utgifter man har för ungdomarna under den tid de är borta från föräldrahemmet. Det är klart att detta i många fall är dyrt. Men jag tror att även det är ett skäl för att man bör vara försiktig när man utvecklar privatskolorna; man skall så långt det är möjligt se till att man inom ramen för det allmänna skolväsendet kan placera de ungdomar som behöver gå i internatskola. Jag erinrar i detta sammanhang gärna om folkhögskolorna, där utgifterna naturligtvis är mycket höga men där huvudmännen — landsting eller andra — med hjälp av betydande statsbidrag klarar upp det hela. Huvudmännen för folkhögskolorna är antingen landsting eller större organisationer; det finns inte privata folkhög skolor i den bemärkelse som avses med privata skolor i det ärende vi nu behandlar. Till folkhögskolorna utgår betydande bidrag från det allmänna, och ingen kan säga att det i dag är ekonomiskt betungande för föräldrarna att ha ungdomar vid folkhögskola. Det är väl också så, fru Sundberg, att de elever som kommer till riksinternatskolorna på grund av behovet av miljöbyte i stor utsträckning får sina kostnader täckta av någon myndighet. Den sociala myndighet i hemkommunen som finner skäl att rekommendera ungdomar intagning på en internatskola svarar som regel också för utgifterna härför. Herr talman!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

Herr talman! Om herr Alemyr vill uppfatta den deklaration som jag för partiet gjorde rörande vår inställning till privatskolornas vara eller icke vara som ett valtal, så må han gärna göra det; det går säkerligen att använda med framgång. Frågan om riksinternatskolorna, som vi nu behandlar, är inte så helt skild från frågan om privatskolornas existens. Vårt förslag om att lyfta upp några av privatskolorna i det högre bidragsrummet är helt enkelt ett utslag av denna syn. Herr Alemyr sade vidare att mitt påstående om att det för närvarande pågår en kunskapssänkning inom det allmänna skolväsendet var mitt privata lilla hugskott och att det inte pågick några undersökningar om den saken eller att det i varje fall inte förelåg några resultat. Nej, några färdiga resultat föreligger inte. Men undersökningar pågår, och med all sannolikhet kommer det inom kort att klart visa sig att så verkligen är förhållandet; kunskapsnivån håller på att sänkas. I dag har det i radio och TV förekommit en diskussion om språkundervisningen som pekar i den riktningen; de som deltog i den diskussionen vet vad de talar om. Herr Alemyr nämnde vidare att kostnaderna för uppflyttning av dessa tre privatskolor till det högre bidragsrummet skulle kosta 3 miljoner kronor per år. Jag vet inte riktigt var han fått denna siffra ifrån. Om man adderar och subtraherar som den sekreterare gjort vilken räknat fram siffrorna i reservationen får jag — jag var inte så strong i matematik under min tid i skolan — det snarare till 1,5 miljoner. Kan inte också herr Alemyr möjligen få det till det?

Herr talman! Jag vill bara betona att avdelningens ordförande konstaterade att han inte ville ta ställning till kostnadsaspekten. Då måste man onekligen fråga sig: Vad skulle över huvud taget propositionen tjäna till? Bildandet av riksinternatskolor ägde rum just därför att man skulle lösa problemen med de höga kostnaderna vid internatskolorna. Herr Alemyr tog själv upp jämförelsen med fotkhögskolor. Jag vill där erinra om att utredningen i sitt betänkande hade föreslagit ett liknande arrangemang beträffande riksinternatskolorna. Utredningen ville att huvudmännen skulle stå för en viss del av kostnaderna. Därtill skulle komma statsbidrag och den maximerade månadsinbetalningen av föräldrarna. Inget av dessa problem har blivit löst. Vi har helt enkelt, som jag ser det, endast begränsat skolornas möjligheter när det gäller att själva ta ut elever, bundit dem fastare vid läroplanerna och gett dem en nedsättning som i dag inte går att specificera. Låt mig därtill lägga de 3 miljonerna — eller 1,5 miljoner; jag tror att herr Nordstrandhs siffra är mer korrekt. Om inte samhället kan betala detta belopp måste det betalas på annat sätt, vilket innebär att ett par hundra föräldrar får lov att göra det i stället. Är det i jämlikhetens tidevarv inte att gå precis tvärt emot fastlagda principer? Vi får ytterligare en form av ekonomisk segregation i de skolorna ju dyrare vi gör dem. I den jämförelsen anser jag att 1,5 eller 3 miljoner är en mycket liten summa mot vad vi skulle vinna.

Herr talman! Jag har väckt två motioner i detta ärende, bl.a. en som berör Solbacka läroverk. Där har vi motionärer från fyra partier i första hand yrkat att Solbacka skall bli en riksinternatskola, i andra hand att skolan skall få det större statsbidraget. Jag vill säga några ord i anslutning till detta utskottsutlåtande. Vi har länge väntat på Kungl. Maj:ts förslag i fråga om riksinternatskolor. Det är mot den bakgrunden naturligtvis glädjande att regeringen nu äntligen i princip ger i varje fall riksinternatskolorna plats som ett komplement till det allmänna skolväsendet. Departementschefen föreslår ju nu fyra riksinternatskolor med väsentligt ökade statsbidrag. Jag reagerar liksom herr Nordstrandh tidigare mot att det inte får finnas någon fri kvot för intagning till dessa skolor och att man inte heller ger dessa skolor förtroendet att själva välja ut sina elever utan vill välja ut dessa centralt. Jag yrkar utan ytterligare argumentering bifall till reservation 1, som tar upp vårt förslag i detta avseende. Departementschefen har i propositionen sagt att man kan tänka sig att dessa riksinternatskolor i framtiden får utökas, om behovet av platser blir större än vad man nu kan förutse. Under tiden får de skolor som inte blir riksinternat klara sig med det lägre statsbidraget. Vissa skolor, t.ex. Lunds berg, får i stället det högre bidraget. Det lägre bidraget är ju kr. 6: 50 per dag och elev, medan det högre utgår på andra grunder och innebär att man t.ex. får 80 procent av lärarlönerna. Det lägre bidraget innebär för Solbacka läroverk att man får endast 30 procent av lärarlönerna, alltså väsentligt lägre bidragsprocent. Jag tycker att det finns mycket starka skäl för att samtliga nu statsbidragsberättigade <internatskolor får det högre statsbidraget för att de därigenom skall få ekonomiska möjligheter att leva vidare och stå till förfogande i framtiden som riksinternatskolor, om behov kommer att föreligga. Jag är för min del alldeles övertygad om att det snart kommer att visa sig att det behövs fler skolor än vad man ni föreslår. För staten är det inte minst av ekönomiska skäl en god satsning att bidra till internatskolorna, då även det högre bidraget ju innebär betydligt mindre satsning från statens sida än till det allmänna skolväsendet. Det gäller ju bara tre skolor som nu får det mindre bidraget, nämligen Solbacka, Mariannelund och Restenässkolan. Det förvånar mig att inte utskottet har kunnat gå med på detta yrkande, och det förvånar mig minst lika mycket, att det inte finns flera reservanter under reservationerna 2 och 3, som jag vill yrka bifall till. Eftersom jag väl känner till Solbacka läroverk vill jag bara säga ytterligare något om just den skolan. Den har fungerat i snart 70 år och ägs av en stiftelse utan vinstintresse. Den har ca 300 elever, varav 70 från bygden. Ungefär 90 elever har de senaste åren tagit studentexamen där varje år. Vid skolan finns ungefär 85 anställda, varav 25 lärare. Det visar att skolan har en synnerligen stor betydelse för bygden, både som läroanstalt och av arbetsmarknadsskäl i en trakt där försörjningsmöjligheterna i övrigt är ganska begränsade. Som internatskola är den närmast ide alisk med ett avskilt och synnerligen vackert läge men ändå nära tätorter, belägen inte mer än 9 mil från Stockholm. Skolan har stor kapacitet. 1964 års internatskoleutredning har verifierat, att skolan väl fyller sin plats i det svenska internatskoleväsendet, och man anser att skolan liksom Lundsberg i första hand bör ifrågakomma, om man utökar riksinternatskolornas antal. Skolan har särskilt goda förutsättningar för fritidsverksamhet av olika slag på grund av sitt läge och de mycket förnämliga idrottsanläggningar som finns där. Skolan har emellertid betydande ekonomiska bekymmer, och verksamheten har under senare år gått med stora underskott. Det balanserade underskottet uppgår till inte mindre än 600 000 kronor. Nästa budgetår räknar man med att höja avgifterna högst avsevärt, trots att de redan nu ligger i topp. Det skulle vara en verklig förlust för bygden och innebära en kapitalförstöring av stora mått, om skolan skulle tvingas upphöra. Både kommun och landsting har lämnat värdefulla bidrag, men en absolut förutsättning för att skolan på sikt skall kunna bestå är att den får det större statsbidraget. Naturligtvis vore det ännu bättre om skolan bleve riksinternatskola, som vi motionärer i första hand yrkar. Herr talman! Slutligen vill jag rent allmänt poängtera, att internatskolorna och de privata skolorna enligt min mening har en särskilt stor betydelse, därför att de förutom att de ger en mycket god undervisning i regel också ger god fysisk fostran och en god karaktärsdaning, ofta en kristen sådan. Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga reservationer vid detta utskottsutlåtande.

Herr talman! Med anledning av herr Alemyrs något provocerande yttrande om privatskolorna skulle jag först vilja säga någonting rent allmänt om dessa. Vi står i alla fall i begrepp att bevilja 27,6 miljoner kronor i bidrag till vissa privatskolor, och jag tycker det finns skäl att ha en generös attityd till dem. De kan ge möjligheter till pedagogiska experiment och nydaning på utbildningens område, som det kan vara svårt att uppnå i det offentliga skolväsendet. Vi har exempel på det från Kristofferskolan här i Stockholm med dess Walldorfpedagogik enligt Rudolf Steiners system, och riksdagen har ju beslutat om ganska avsevärda bidrag till den skolan med dess specifika pedagogiska system. Särskilt angeläget är det emellertid att privatskolorna inte utvecklas till ett slags elitskolor där i praktiken endast barn från välbärgade familjer vinner inträde. Det kan naturligtvis lättare undvikas, om skolan får sådana ekonomiska bidrag att elevavgifterna kan hållas på en rimlig nivå. Eftersom samhället inte har de direktta kostnaderna i sina egna skolor för de elever som undervisas i privatsko lorna, bör dessa skolor — givetvis under förutsättning att de uppfyller vissa grundläggande krav — ges ekono miskt stöd för sin verksamhet. Ett skäl att vara generös är att man i dessa skolor har möjlighet till ett friare experimenterande som kan komma hela utbildningsväsendet till godo. Man bör speciellt uppmärksamma de betydande kostnader som privatskolorna numera har för lokaler, utrustning, lärarlöner o.s.v. Särskilt angeläget för flera av de internatskolor som drivs i internatform är att de får sådant statligt stöd att det blir möjligt för dem att förverkliga sedan länge utarbetade planer på moderna institutioner och elevhem. Restenässkolan åtnjuter ju statsbidrag till grundskolans högstadium och kvarvarande klasser av realskolan. Men utskottet har framhållit att skolans geografiska läge liksom vissa initiativ på det pedagogiska fältet gör det motiverat att överväga en ökad bidragsgiv ning till skolan. Om Restenässkolan uppfyller vissa villkor — som jag inte tycker är oöverkomliga — bör hinder inte möta för Kungl. Maj:t att bevilja statsbidrag också till skolans gymnasieskoldel enligt de grunder som gäller för anslaget Bidrag till vissa internatskolor. Det gymnasiala stadiet vid Restenässkolan, som nu speciellt är föremål för vår uppmärksamhet, är ju organiserat som ett internatgymnasium med kombinerad lärarledd undervisning under muntliga kursperioder vid skolan och korrespondensundervisning på hemorten eller vid internatet. Det är alltså en intressant pedagogisk form med varvad utbildning som här används, ett intressant pedagogiskt initiativ. Studiegången för gymnasiet omfattar tre läsår, och eleverna får varje läsår lärarledd undervisning vid skolan under sex muntliga kursperioder om sammanlagt en tredjedel av läsåret. Statsutskottets andra avdelning besökte Restenässkolan för någon tid sedan. Vid detta besök fick vi se inte minst skolans laborativa utrustning liksom den moderna audiovisuella utrustning som den har. De elever som under mellanperioderna inte bor på internatet arbetar med hjälp av Hermods självinstruerande studiematerial under fortlöpande kontakt med Hermods och med lärarna vid Restenässkolan. Samarbetet elev—Hermods—Restenässkolan garanterar enligt min uppfattning att studieperioderna i hemmet blir effektiva och anslutes till de muntliga kursperioderna vid Restenässkolan. Denna skola har i egenskap av internatskola inget begränsat elevområde, utan den står öppen för alla — för ungdomar och vuxna som under studietiden behöver internatmiljön. Särskilt vill skolan fylla en uppgift för utlandssvenska elever och elever utan högre skola på hemorten. Jag har här uppgifter om antal närvarande ordinarie lärjungar hösttermi nen 1969 med fördelning efter hemort. Det var då 341 elever. Av dem kom de flesta från Göteborgs och Bohus län — 217 stycken — men Älvsborgs län, Skaraborgs län och Hallands län är företrädda samt i övrigt alla län i landet. Från utlandet kom 14 elever. Detta vittnar om bredden när det gäller anslutning av elever från olika håll. Vad slutligen avgifterna beträffar har en internatelev för hela läsåret att betala 7 875 kronor och internatelev som bara har muntliga kursperioder 4500 kronor. Det är alltså väsentligt mindre än t.ex. vid Sigtunaskolan och Grännaskolan.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
Herr talman! Jag fick inte det intrycket att herr Källstad gick upp i talarstolen för att bemöta mitt >provocerande» uttalande, ty han hade antecknat sig på talarlistan långt innan jag höll mitt anförande. Vidare vill jag erinra om att det inte var jag som provoceräde, utan det var herr Nordstrandh som gjorde det med sitt resonemang om att det skulle ha inträtt en nivåsänkning i den allmänna skolan samt att det var så mycket bättre i de privata skolorna. Jag hävdade då och upprepar det nu att herr Nordstrandh inte har några som helst bevis för påståendet att undervisningen skulle vara bättre vid privata än vid allmänna skolor. Sedan bara några mycket korta påpekanden. Det är naturligtvis i och för sig mycket värdefullt med experimentskolor, men det är ingenting som säger att experimentskolor nödvändigtvis måste vara privata skolor. Jag vill bara erinra om experimentgymnasiet i Göteborg. Man bör undvika att sätta likhetstecken mellan det som har med experiment och utveckling att göra och de privata skolorna. Inom det allmänna skolväsendet förekommer det ett mycket betydelsefullt arbete, som har karaktär av experiment och utveckling. Beträffande kostnaderna skall jag slutligen bara göra ett enda tillägg. Om två föräldrar vill placera sina barn vid en privat i stället för en allmän skola, så får de ta de ekonomiska konsekvenserna härav. Det kan inte vara rimligt att begära att samhället skall träda till och ge lika mycket bidrag till privata skolor som till de allmänna skolorna. Herr talman! Jag vidhåller mitt yrkande om bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Om herr Alemyr lugnar sig något, ett halvår eller så, skall han få se att sänkningen av kunskapsnivån verkligen blir ett faktum.
Herr talman! Vore det inte klokt om också herr Nordstrandh lugnade sig ett halvår eller något längre innan han gör sin bedömning?